Herr talman! Jag vill ge en kort replik med anledning av Lars-Ove Hagbergs komplexfyllda avsnitt i sitt tal, där han kände hämningar inför att vi i folkpartiet bygger vår inställning på att en liberal arbetsmarknadspolitik har marknadsekonomin som grund. Jag kan förstå att man från kommunistiskt håll känner sig besvärad. Det har nämnts namn här, och till skillnad från många andra idériktningar här i kammaren är vi från liberalt håll mycket stolta över att tala om både Bertil Ohlins aktiva konjunkturpolitik, Karl Staaffs reformarbete som ledde till folkpensioneringen och en förkortad arbetsdag och S.A. Hedins motioner om arbetsmiljö, som är mer än 100 år gamla men som fortfarande med behållning går att läsa. Lars-Ove Hagberg säger att kapitalismen är gammal. Ja, det är klart att den kan behöva förnyas, men det behövs fortfarande en socialt styrd marknadsekonomi. Om nu kapitalismen är gammal så är kommunismen förlegad! Jag skall inte underlåta att säga, herr talman, att jag är glad över den förnyelse som sker i de östliga diktaturerna, därför att det är där som förnyelsen bäst behövs. Med demokratiska inslag kommer den att höja livskvaliteten och framför allt förbättra arbetslivets villkor. Vad svensk arbetsmarknadspolitik behöver är förnyelse, inte mera inslag av socialism.

Herr talman! När Elver Jonsson nu vill göra liberalismen till det som är framtiden, kan jag säga att han hänvisar till det förgångna, till det som har gjorts. Jag skall inte förneka att liberaler en gång i tiden har haft ett socialt patos, men vi kommer ändå inte ifrån vissa faktorer i historiens utveckling, Elver Jonsson. Om vi skall klara de globala problemen, dvs. miljöproblemen, arbetslösheten och den sociala dimensionen, kan vi inte överlåta bestämmanderätten över det till några få maktgrupper i Sverige, i Europa eller i världen, utan det måste väl i djup demokratisk mening vara en social marknad. Den enda framtidslösningen är då socialismens utgångspunkter, som kan förverkliga det människor emellan i demokratisk ordning. Det är därför som jag hälsar att socialismens grundprinciper återställs undan för undan i Östeuropa och vitaliseras med utgångspunkt i 1800-talets grundläggande faktorer. Men vad gör kapitalismen i dag? Jo, i EG sluter den sig och stänger ute alla andra i världen vilket ej är global solidaritet, tvärtemot den liberala andan. Tillskyndarna till detta är bl.a. det liberala partiet i Sverige, som vill vara så enormt internationellt solidaritetsinriktat i andra sammanhang. Visst finns det en väldig kluvenhet i det liberala budskapet, Elver Jonsson. Jag förnekar inte det sociala patoset i folkpartiet, men det har inte framträtt så förfärligt tydligt under 1980-talet. Tvärtom har det varit de nyliberala inslagen i folkpartiet och kapitalismen som har gjort sig hörda. Man skulle på många olika fält kunna ställa sig frågan: Hur skall kapitalismen klara av arbetslösheten i Europa om man inte i demokratisk ordning måste styra, göra insatser och omfördela resurser i hela Europa och hela världen? Jag kan aldrig tänka mig att maktgrupper i samhället som har som främsta uppgift att skapa stora vinster, öka sin makt och ha herravälde över både människor och råvaror är de som klarar den uppgiften. Historiskt sett tror jag, Elver Jonsson, att tiden är inne för de socialistiska värderingarna att erövra inte bara Östeuropa utan kanske hela världen, för att dessa stora problem skall kunna lösas. Det räcker inte att tala om problemen; man måste någonstans veta vad man skall styra.
Herr talman! Det är nödvändigt att komma ifrån de socialistiska och kommunistiska idéerna. Det är dem som östländerna främjar sig från, vilket jag hälsar med tillfredsställelse. Lars-Ove Hagberg undrar hur de stora arbetsmarknadsproblemen, som också gäller hela Europa, skall lösas. Jag skall naturligtvis inte försvara den svenska regeringen, men låt mig försvara den svenska arbetsmarknadspolitiken, som folkpartiet har varit med om att forma och som vi tar ett stort ansvar för. Jag sade i mitt huvudanförande att det råder en betydande enighet om de grundläggande dragen, som vi skall både vara aktsamma om och hålla i helgd, därför att de har burit. Sverige har en internationellt sett god arbetsmarknad. Jag märker att Lars-Ove Hagberg måste frisvära sig åtminstone något hundratal år tillbaka i tiden för att våga hänvisa till de egna politiska urkunderna. Han har helt rätt i att det inte behövs några maktgrupper, men det är ju de som finns i de politiska system som han hyllar. Herr talman, vad som behövs är en socialt styrd marknadsekonomi, där arbetslivets förnyelse ingår som en viktig del. I det arbetet har liberaler i alla tider ställt upp och verkat. Också i 70 och 80-talets Sverige.
Herr talman! Det är anmärkningsvärt att Elver Jonsson säger att han ställer sig bakom den svenska utvecklingen, som har varit bra, samtidigt som han med hull och hår vill kasta Sverige in i EG, med en jättelik arbetslöshet, en fri arbetsmarknad och rörlighet över gränserna. Hur skall man klara det, Elver Jonsson? Jag har inte sagt att arbetsmarknadspolitiken har varit helt värdelös i Sverige, men jag kan inte se att den i Europa har något som helst att göra med de sociala inslag som den har haft i vårt land, framför allt framdrivna av arbetarrörelsen. I grunden är det de socialistiska värderingarna i arbetarrörelsen som har tvingat fram denna arbetsmarknadspolitik. Det är sanningen, Elver Jonsson. Jag försöker inte komma ifrån vare sig socialism eller kommunism. Jag försöker bara säga, att när den förvanskning som har skett under årtionden i Östeuropa nu kastas bort frigörs möjligheter att utveckla socialismen och klara de problem i världen som kapitalismen i dag inte klarar. Elver Jonsson kan inte peka på några problem som kapitalismen klarar. Den klarar inte miljöproblemen, inte frågan om fred i världen och inte frågan om alla människors rätt till en rättvis försörjning. Elver Jonsson hänvisar till en social marknad. Var någonstans i världen finns det en kapitalism med en social marknad? Det handlar bara om nyliberala marknader, där människan blir än mer egoistisk och tänker på sig själv. Lyssna på P 1, som hela denna vecka har program om folkbildningen! Där kan Elver Jonsson få en lektion i hur folkbildningen i Sverige går mot de nyliberala idéerna, där man undan för undan frånsvär sig de vidare perspektiven och något innehåll för själen.

Herr talman! Sonja Rembo inledde dagens debatt med att nämna att det behövs en analys av orsakerna till arbetsmarknadens brister i dag. Vi i miljöpartiet de gröna har verkligen försökt att analysera arbetsmarknadsläget i ett betydligt mera framåtblickande perspektiv än de har gjort som har talat tidigare i dag. Därför vill jag, hellre än att gå in i detalj på dagens situation, tala om vart miljöpartiet strävar, varför vi gör det och de första stegen på vägen dit.Jag skall citera ännu en talare. Elver Jonsson talade om ”en friskare och kraftigare förändringens vind”. Han talade om ”experiment och nytänkande”, och visst behövs det. ”Arbete åt alla” har blivit ett slentrianmässigt uttryck, som borde synas och analyseras på många plan. Vi måste försörja oss genom arbete — det är i de flesta fall sant. Arbete ger livet innehåll — det kan genast ifrågasättas; man måste fråga sig vilket slags arbete som ger livet innehåll jämfört med sådana icke-arbeten som att gå i levande skog, vara tillsammans med andra och utbyta ord och tankar, att skriva på en bok eller bara fundera ut dess innehåll, något som många räknar som ett icke-arbete. Med arbete menar vi i dag oftast lönearbete med lönen i pengar, inte det som ger lön i form av ”enbart” tillfredsställelse, glädje, mänskliga kontakter eller de många formerna av kultur. Ändå har vi i dag så många hjälpmedel för att göra lönearbetet lättare och snabbare för att vi skall kunna ägna oss åt alltmer av oavlönad vila, hobbyer eller ideellt arbete. Men samtidigt måste vi tjäna mer för att köpa allt det som gör arbetet lättare och sinnena materiellt tillfredsställda. Men tiden bara försvinner och stressen pressar på. Företagsägarna vill — och måste ibland — tillverka så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt och till lägsta möjliga kostnad. Förbrukningen av råvaror och energi växer, sopbergen likaså. Vi har hamnat i en tillväxtens onda cirkel, där människan är en i bästa fall lönsam arbetskraft. TramkKanart ocn som I aag notar var existens tran manga nawu. Varor SKan VI arbeta för att dränkas i vårt överflöd men inte hinna med att upptäcka livets djupare värden? Vi tror att det postindustriella samhället kommer att grundas på andra värderingar. Där kommer lönearbetstiden att vara kortare, med en normal arbetstid på 30 timmar per vecka. Ett första steg är att införa laglig rätt att sänka sin arbetstid till sex eller fyra timmars arbetsdag med motsvarande sänkt lön. Därtill kan man efter önskan och behov lägga några friare obetalda arbetstimmar eller lediga timmar eller byta varor och tjänster. Ackordslön bör förbjudas eftersom den leder till hets och psykiska störningar samt onödiga vårdkostnader längre fram. Arbetsmarknadspolitiken förändras utifrån det nya synsättet. Arbetslösheten minskar i och med godtagandet av den informella ekonomin, vårdyrkena belastas inte så som i dag. Produktionen av varor ändrar karaktär och ligger mer på återvinning, energioch materialsparande teknik och mer lokal produktion. Med mindre utsläppsmängder blir miljö och hälsa bättre. Närheten mellan producent och konsument är viktig på många sätt. På det personliga planet väcker närhet oftast ansvar; det är lättare att lura på en främling än en granne dåliga varor. Arbetsmarknadsutbildningen utvidgas och ges nya former, eftersom de flesta vill bli mer av mångsysslare och överlevnadskonstnärer. Denna arbetsmarknad och detta mångformiga arbetsliv kräver en förändrad inställning till mycket av det som i dag ses som självklart. Valfriheten blir så mycket större. Utrymmet växer för valet mellan att lönearbeta och inte lönearbeta — något som bl.a. kan lösa familjens och samhällets problem med att kunna vårda barn, sjuka och gamlingar med tidskrävande omsorg. Vi är inte där ännu. Men med de beslut vi tar, de förslag vi röstar på, försöker vi styra så att vi närmar oss detta goda och långlivade framtidssamhälle. Arbetsinsatserna måste fördelas så att vi kan få lika möjligheter till arbete och utbildning i geografisk och individuell jämställdhet, mellan män och kvinnor, unga och gamla, friska och handikappade i mån av individens möjligheter. För detta är den lokala produktionen viktig liksom småföretagandet, datateknik och bruket av nya energibärare likaså. Vi vill sträva efter att så vitt möjligt erbjuda de arbetslösa arbete i stället för ekonomiskt understöd. Med bl.a. en kraftfullt tillämpad främjandelag — som ju gäller anställningsfrämjande åtgärder — med arbetsmiljölag och jämställdhetslag kan arbetsmarknaden hållas i trim något så när. Invandrare har i alla tider tagits emot mer eller mindre vänligt eller kallats hit för sin duglighets skull; tyskar, valloner, fransmän, italienare m.fl. De har varit och är en tillgång med nya kunskaper, nya seder. I dag tillkommer flyktingarna, också de ofta med yrkesutbildning och kunskaper i bagaget. Naturligtvis har nykomlingarna i ett främmande land svårare än våra landsmän att få arbete. Men vi vill verka för att deras yrkeskunskaper skall kunna komma till snar användning och bidra till att de klarar sin egen I miljöpartiet de gröna tror vi inte på den eviga ekonomiska och materiella Arbetsmarknadstillväxten efter dagens mönster. Alla ser vi de avigsidor som den har försörjning och känner sig behövda. Därför skall meriter och betyg från andra länder godkännas i Sverige när så behövs, med kravet och möjligheten att komplettera meriterna. Vid ansökan till vårdoch serviceyrken skall kunskaper i något av de stora invandrarspråken ses som en merit. Vi vill också höja vårdpersonalens status på lönemarknaden och ge dem den erkänsla vi är skyldiga dem för att de utför ett hårt och nödvändigt arbete. Detta kan åstadkommas bl.a. med en bättre utbildning. Vi stöder fullt ut strävandena att behålla och förbättra landsbygdens alla möjligheter till ett rikt arbetsliv och en kraftfullare arbetsmarknad än dagens. Det kräver regionalpolitiska insatser — bidrag till flyttning från de överhettade regionerna, bättre avbytarutbildning, en trygg ekonomisk grund för kulturoch naturvård och ett optimalt uttag av naturresurser. Vi hoppas att den i höstas tillsatta arbetsmiljökommissionens arbete med att synliggöra de farligaste jobben kommer att leda till förebyggande åtgärder och andra effektiva insatser och därmed till en bättre arbetsmiljö. Mycket av samlade erfarenheter och fakta från andra myndigheter med arbetsmiljö inom sitt ansvarsområde skall naturligtvis kunna nyttjas av kommissionen så att inte onödigt dubbelarbete utförs. Samhalls arbete ser vi som nödvändigt och rätt inriktat. Genom arbetsledarnas ansträngningar att utbilda och träna de anställda kan de i allt större omfattning slussas ut på den öppna arbetsmarknaden. Genomströmningen ökar — till glädje också för de handikappade. För att få en bättre arbetsmiljö måste vi tillämpa skärpta gränsvärden som inte får överskridas av ekonomiska skäl. Hit hör kvicksilver och många lösningsmedel. Den kemiska produktkontrollen måste skärpas och maskinernas utformning fortlöpande förbättras för att minska bl.a. bullerskador och förslitning. För jämställdhetens skull skall maskiner och verktyg utformas så att män såväl som kvinnor kan använda dem utan framtida men. Arbetsmiljön inom vårdoch jordbruksområdet behöver särskild översyn. Vi kommer naturligtvis här i riksdagen att med hjälp av frågor, interpellationer och motioner driva vårt arbete för en mänskligare och miljövänligare samt i längden stabilare arbetsmarknad och arbetsmiljö. Eftersom vi i vår första allmänna motionsomgång inte hann med att täcka ens alla de viktigaste delområdena gällande arbetsmarknad och arbetsmiljö har vi i stället stött många av de motioner som i sak överensstämmer med vår politik. Med stöd av det jag här har anfört yrkar jag bifall till våra motioner och till motivreservationen 7 till AU11 mom. 2.
Herr talman! Det är alltid förtjusande att lyssna på Anna Horn af Rantzien, när hon beskriver den lycksalighetens ö som hon ser Sverige bli med miljöpartiets politik. Det är en vacker vision men inte mycket mer. Anna Horn af Rantzien tror inte på tillväxt efter dagens mönster. I stället skall man ha lokalsamhällen som producerar för lokala behov. Människor skall ha kortare arbetstid — hon vill ha lag om det. Det behövs ingen lag om kortare arbetstid, Anna Horn af Rantzien. Varje människa har i dag rätt att ta kortare arbetstid, om hon eller han vill. Över en miljon människor utnyttjar den möjligheten och arbetar deltid. Vad Anna Horn af Rantzien menar är förmodligen att de skall ha betalt som om de arbetade åtta timmar, men då ställer det sig på ett helt annorlunda sätt. I miljöpartiets reservation till betänkandet skriver man att informellt arbete skall gynnas med skattefrihet. Från moderat håll talar vi om skattefrihet för idrottsledare, men vi föreställer oss ingalunda att en sådan reform skulle ha någon revolutionerande effekt på arbetsmarknaden. Anna Horn af Rantzien måste alltså mena något helt annat. Såvitt jag förstår menar miljöpartiet egentligen inte bara skattebefriat informellt arbete utan inkomstbefriat informellt arbete. Det är ju en förutsättning för att detta skall gå ekonomiskt ihop. Ekonomiskt måste det gå ihop för miljöpartiet, för man vill ju samtidigt med hjälp av främjandelag, arbetsmiljölag etc. förbättra förhållandena på arbetsmarknaden.

Vem skall köpa produkterna som tillverkas på denna lilla gulliga lokala arbetsmarknad, där man har placerat människor som inte får arbete på annat sätt? Och vem skall betala fiolerna, Anna Horn af Rantzien? Det skulle jag gärna vilja ha svar på.
Herr talman! Det var av den anledningen att jag ville skissera vårt helhetstänkande som jag gjorde den här översikten. Det är klart att det är mycket svårt att se alla detaljer, och man kan ännu slå ner på vilken detalj som helst. Men vi har faktiskt en balanserad budget som täcker dessa förändringar genom att vi lägger mer skatt på råvaror, energi och miljöförstöring, medan vi däremot gör vissa skattebefrielser för det informella arbetet. Jag tror att det svåraste med den här framtida politiken är att vi från grunden måste förändra det verkligt förödande levnadssätt som vi har i dag. Vi måste leva på ett enklare sätt. Men därmed tänker jag inte utrota storstäder eller helt och hållet avgränsa exporten — det är alldeles fel uppfattat. Det är klart att vi skall ha kvar export, men den kan naturligtvis minska. I dag är det fråga om ofta fullkomligt onödiga transporter över gränserna. Vi importerar kålrötter från Kalifornien, och vi importerar pannkakspulver från Tyskland till våra norrländska militära förband. Det är två av de vanligaste exemplen på hur vansinnigt vi beter oss och hur vi ökar trafiken på ett nästan otroligt sätt med alla de miljöförstöringar som blir följden. Denna hela tiden ökande produktion, som jag talade om nyss, för oss in i en sådan virvel att vi inte vet hur den slutar.

Herr talman! Det var inte särskilt klargörande. Anna Horn af Rantzien säger att hon har försökt skissera helheten i miljöpartiets politik. Det var just den helheten jag saknade, och jag saknar den fortfarande. Anna Horn af Rantzien talar om att det är onödigt med export och import av vissa produkter. Men vem skall tala om vad som är onödigt? Vem skall avgöra det? Vad Anna Horn af Rantzien förutsätter är ju en våldsam byråkrati, som detaljreglerar människors tillvaro. Hon har ännu inte på ett klargörande sätt talat om hur man skall lyckas finansiera allt detta. Nya skatter har vi levt med länge här i Sverige. Det är socialdemokraterna experter på. Fråga Kjell-Olof Feldt! Han håller tydligen på med att sätta ihop ett nytt skattesystem, som skall öka skattetrycket ganska rejält. Det borde då Anna Horn af Rantzien vara nöjd med, såvitt jag kan förstå. Är det sådana lösningar Anna Horn af Rantzien ser, nämligen ytterligare planekonomi och indragning av människornas pengar till staten för att sedan fördelas via en byråkrati, centralt styrd av politiska beslut? Är det det samhället Anna Horn af Rantzien ser framför sig?
Herr talman! Vi har många spännande dueller framför oss, märker jag. Jag tror inte alls att miljöpartiets politik för oss in i en starkare planekonomi, utan tvärtom ser jag individens frihet som något av det viktigaste vi arbetar för. Jag skulle ännu en gång vilja beröra detta med informell ekonomi, som ju också innefattar ett byte av varor och tjänster. Det innebär verkligen den stora friheten för människor och för oss in i ett mer humant samhälle med litet av det gamla men också i ett större nytänkande perspektiv. I dag skall vi betala skatt, och vi har inte ens råd att ta emot tjänster, eftersom de skatter som Sonja Rembo talar om med viss avsmak — och det förstår jag — gör att vi i dag inte kan hjälpa varandra. Där kommer också något av lokalsamhället in, där vi kan utnyttja ett mänskligare förhållande och hjälp människor emellan.

Herr talman! Det har varit ganska spännande att lyssna på inledningen av denna arbetsmarknadspolitiska debatt, trots att den inte har rört sig särskilt mycket om arbetsmarknadspolitiska frågor. Debatten har rört sig om finanspolitik, skattepolitik, handikappolitik, arbetsmiljöpolitik, ungdomsfrågor, utbildningspolitik, trafikoch energipolitik och mycket annat. Liberalerna och kommunisterna har slagits om att vara det bästa stödet för den svenska arbetsmarknadspolitiken. Vi socialdemokrater kan naturligtvis aldrig ha någonting emot att de övriga partierna också ställer upp för arbetsmarknadspolitiken. Det välkomnar vi. Arbetsmarknadsutskottets betänkande om arbetsmarknadspolitiken ligger i dag på riksdagens bord. Till skillnad från flera föregående år kan vi glädja oss åt en god sysselsättning och låga samt fortfarande sjunkande arbetslöshetssiffror. Detta föranleder ändå inte någon passiv glädje eller ett passivt konstaterande vare sig från regeringens sida eller från oss här i den svenska riksdagen. Regeringens förslag om drygt 10,5 miljarder kronor till arbetsmarknadspolitiska åtgärder under det kommande budgetåret och det stora antalet motioner på detta område vittnar om ett brett intresse för full sysselsättning i hela det svenska samhället. Innan jag går närmare in på en presentation av viktiga delar av betänkandet vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på alla rerservationer som fogats till betänkandet. Antalet reservationer är nu som tidigare år ganska stort. Många av motionerna och reservationerna har behandlats en eller flera gånger av riksdagen, och i sådana fall vill jag hänvisa till utskottets motiveringar i betänkandet och till tidigare debatter här i kammaren. Arbetsmarknadspolitikens förutsättningar och inriktning är av naturliga skäl centrala och avgörande frågor för våra strävanden att bereda arbete åt alla. Vid bedömningar av regeringens ekonomiska politik — både den hittills tillämpade och den för kommande budgetåret förordade — finns det diametralt skilda uppfattningar, vilka regelbundet upprepas både från de borgerliga partierna och från vänsterpartiet kommunisterna. Höga skatter, för stora löneökningar och för många regleringar anförs från de borgerliga partierna som generell kritik. Kapitalet styr och hoten tornar upp sig i det svenska samhället, heter det från vänstern. Svårmodet är ungefär lika stort hos båda sidor. Våra egna bedömningar av arbetsmarknadens förutsättningar ger för handen att den förda politiken har varit gynnsam för det svenska samhället och för sysselsättningen. Detta innebär inte att vi slår oss till ro. Det övergripande målet för vår politik är arbete åt alla. Det innebär inte att politiken bara inriktas på bekämpning av fortfarande existerande arbetslöshet, utan politiken skall också stimulera allas deltagande i arbetslivet. Detta innebär ytterligare intensifierade åtgärder för just de grupper som trots allt har svårigheter på arbetsmarknaden — grupper, som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och som löper större risker att bli utslagna därifrån. Invandrare, flyktingar, arbetshandikappade, kvinnor och människor på orter med ensidigt näringsliv behöver specialinsatser, om vi skall nå målet arbete åt alla. Det är lika viktigt att arbetsmarknadspolitiken — med hjälp av främst förmedlingsoch utbildningsinsatser — inriktas mot att tillgodose efterfrågan på arbetskraft och att de lediga platserna besätts utan dröjsmål. När det gäller arbetsmarknadspolitikens inriktning under det kommande budgetåret, så har fem reservationer fogats till betänkandet.

Det är självklart för oss socialdemokrater att instrumenten för arbetsmarknadspolitiken måste granskas och finslipas. Detta sker också kontinuerligt så, att medlen motsvarar de aktuella behoven. Arbetsförmedlingarnas personal gör ett fantastiskt fint arbete i den förnyade organisationen, där många blommor blommar och där många nya och flexiblare medel kan ge god hjälp i arbetet att hitta rätt jobb för rätt person. Utskottet avstyrker ett yrkande från moderata samlingspartiet om mindre personal i jämförelse med regeringens förslag. Vidare avstyrker utskottet ett förslag om att minska antalet anställda vid AMS och länsarbetsnämnderna med 300 personer — ett förslag som centerpartiet står bakom, samtidigt som partiet tycks kritisera arbetsförmedlingar för att enbart vara passiva mottagare av uppgifter om tillgängliga arbeten. Jag tror att arbetsförmedlarna ute i landet har svårt att känna igen sig i den beskrivningen, vilket naturligtvis inte har sin orsak i brist på självkritik. Jag skulle vilja hävda motsatsen. I dag, när de arbetslösa är färre och de utbytessökande ökar i antal samtidigt som arbetsgivarna ropar efter arbetskraft, arbetar arbetsförmedlarna intensivare än någonsin. De har variationsrika instrument att arbeta med, och de arbetar intensivt med både arbetssökande och arbetsgivare. Den nya tekniken är till stor nytta och glädje för alla parter. Arbetsmarknadens parter är företrädda i AMS styrelse, ilänsarbetsnämnderna och i de lokala arbetsförmedlingsnämnderna. Deras kunnande om näringslivets behov och arbetsmarknadens villkor är värdefullt att ha med när beslut skall fattas om utbildningsinsatser eller andra arbetsmarknadspolitiska insatser, som skall leda till arbete åt alla och till att företagen får den arbetskraft som de verkligen behöver. Dessa partssammansatta organ skall ju också arbeta särskilt med de utsatta grupperna, såsom anställda inom Samhall och andra grupper som är på väg in på den reguljära arbetsmarknaden. Herr talman! Invandrare och flyktingar har det fortfarande arbetsamt att få ordentligt fotfäste på arbetsmarknaden och att verkligen få ett arbete som motsvarar deras utbildning, yrkeserfarenhet och önskemål. Kunskaperna i svenska är naturligtvis en viktig nyckel till framgång i dessa strävanden, men det behövs också större vilja och öppnare attityder från alla parter, om invandrare och flyktingar skall ingå i målet arbete åt alla. Många av våra invandrare, och t.o.m. andra generationens invandrare, har trots svenska examina tvingats till arbetslöshet, fastän vi har skriande behov av utbildad arbetskraft.

Dessutom föreslås i propositionen att den tillfälliga förstärkning av förmedlingsservicen som sedan några år har tilldelats arbetsmarknadsverket också får disponeras under nästa budgetår.

Det är enligt utskottets mening synnerligen angeläget att ansträngningarna från myndigheternas sida intensifieras i detta viktiga arbete. Herr talman! Arbetsmarknadsutbildningen är vid sidan om arbetsförmedlingen det viktigaste arbetsmarknadspolitiska instrumentet, och den spelar en central roll när det gäller att underlätta anpassningen på arbetsmarknaden. Den är också ett aktivt instrument som förbättrar individens möjligheter att få arbete. Arbetsmarknadsutbildningen underlättar den nödvändiga strukturomvandlingen och förbättrar företagens produktionsförutsättning ar. Vi vet alla att behovet av utbildad arbetskraft och förändrade kompetenskrav fordrar omfattande utbildningsinsatser.

Arbetsmarknadsutbildningen har hög ambitionsnivå. Den bedrivs på våra AMU-centra, i det reguljära utbildningsväsendet och ute i företagen. Den har ständigt blivit mångsidigare, men den är — och skall också vara — ett komplement till den utbildning som bedrivs inom det reguljära utbildningsväsendet. Arbetsmarknadsutbildningen har således inte till uppgift att tillgodose det långsiktiga behovet av allmän och yrkesinriktad utbildning i samhället. Utskottet fastslår, i likhet med tidigare års uttalanden, att det fördelningspolitiska målet för arbetsmarknadsutbildningen ligger fast. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och rekommendera detta för närmare studier såväl för kolleger här i riksdagen som för alla människor utanför det här huset som arbetar för målet arbete åt alla.

Herr talman! Jag förstår att Lahja Exner var litet störd av det förhållandet att oppositionspartierna huvudsakligen diskuterade förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken. Det är nödvändigt att vi gör det. Om det inte finns förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad, så finns inte heller förutsättningar för att arbetsmarknadspolitiken skall fungera. Då hjälper det inte hur mycket myndigheterna än anstränger sig. Detta visar också situationen vid arbetsförmedlingarna. Jag håller med Lahja Exner om att arbetsförmedlingarna gör ett mycket gott arbete. Jag nämnde i mitt inledningsanförande särskilt att den nuvarande AMS-chefen har gjort ett mycket gott arbete för att effektivisera hela verksamheten. Ändå fungerar det inte — det säger ju Lahja Exner själv. Invandrare får inte arbete, trots att de kan svenska. Regionalpolitiken fungerar inte. I nästa debatt skall vi diskutera handikappades situation på arbetsmarknaden. Det fungerar inte för dem heller. Situationen är sådan att det inte hjälper hur goda insatser arbetsförmedlingarna än gör när inte arbetsmarknaden i sig fungerar. Det är därför vi framför allt måste diskutera arbetsmarknadens förutsättningar. Det kan inte vara rimligt att människor slås ut från arbetsmarknaden i den utsträckning som sker i dag, att vi har en frånvaro — för att bara ta en grupp som exempel — bland de 40 000 ekonomioch vårdbiträdena inom landstingen som uppgår till 45 å 60 dagar per år, och genomsnittet för landet i dess helhet ligger på rekordhöga 24 dagar per år. Arbetsmarknadsministern sitter i kammaren. Jag hoppas att hon är beredd att gå upp i debatten och diskutera arbetsmarknadspolitikens förutsättningar. Det är nämligen den debatten som är den väsentliga i dag.

Herr talman! När utskottets talesman, Lahja Exner, tog till orda och med en blandning av vänlighet och förebråelser förvånat sade att den här debatten har handlat om mycket annat, så blev jag osäker om huruvida Lahja Exner verkligen har läst det betänkande hon själv varit med om att skriva. Om hon slår upp ss. 14 skall hon finna att där står om inte mindre än sju olika områden som har med arbetsmarknadspolitik att göra. Jag trodde det var det vi skulle diskutera. Där sägs att ”arbetsmarknadspolitiken fungerar som ett komplement till de generella ekonomisk-politiska åtgärderna. Det krävs också en gynnsam näringsoch industripolitik, utbildningspolitik osv”. Därefter refereras till hur viktigt det är att pressa tillbaka inflationen, där står om hur stor bruttonationalprodukttillväxten har varit, om näringslivets investeringsvolym, om de statliga budgetunderskotten, och så småningom kommer man in på produktionstillväxten. Herr talman! Detta är mycket viktiga områden, men det visar också att allt detta hänger ihop. Arbetsmarknadspolitiken är icke någon isolerad företeelse. När vi diskuterar arbetsmarknadspolitikens förutsättningar och inriktning, då måste vi faktiskt ta med alltihop, annars blir de isolerade företeelser som inte fungerar. Jag sade i mitt inlägg att det fanns mycket som var gynnsamt, framför allt förutsättningarna, men att vi har missat att tillvarata dem. Att det fanns en betydande enighet om mycket av det vi har gjort genom åren finns det anledning att slå fast, när vi nu också talar om skillnaderna. Det är viktigt att behovet av förnyelse återkommit flera gånger i debatten. Från folkpartiets sida har vi framhållit hur viktigt det är att iaktta de sociala målen, som vi i och för sig är överens om. Men när man kommer till ett konkret ställningstagande är det svårt att få med socialdemokrater. Därför finns det anledning att upprepa att för folkpartiets del är hög sysselsättning ett mycket högt prioriterat ekonomiskt område. Herr talman! Vi kom senare i slutsatserna att tala mer om möjligheterna. Då har vi beklagat att socialdemokraterna inte har kunnat vara med om en satsning på just handikappområdet.

Herr talman! Det är klart att den del av landets ekonomi som sköts utanför parlamentet och den demokratiska kontrollen är den som betyder mest. Eftersom regeringen avstår från att kontrollera den utan bara kontrollerar en del av ekonomin har vi väl kanske för närvarande att besluta om den. Riksdagen skulle väl kunna göra kraftiga omfördelningar i samhället som skulle gynna arbetsmarknadspolitiken väldeliga. Riksdagen skulle ändå kunna se till att vi hade en social och miljömässig konsumtion i det här landet som skulle ge mängder av arbetstillfällen och möjligheter att försörja sig på ett rimligt sätt och leva bra i det här samhället. Men jag kan inte se att denna ekonomiska politik klarar av att lösa de problem som jag har pekat på förut. Varför slås människor ut? Varför stampas så många människor ut från arbetsmarknaden? Det är ju de ekonomiska faktorerna i detta samhälle som gör sådana saker. Det är ju inte så att folk inte vill arbeta. Kraven på arbetstagarna är så högt ställda, eller felaktigt ställda, eller organiserade på ett sådant vansinnigt sätt att den enskilda människan ställs utanför. Det borde vara en huvuduppgift för socialdemokratin att se till att det icke är så. Jag menar även att årets avtalsrörelse i arbetsmarknadspolitiskt avseende är en katastrof! Till att binda ihop de olika politikområdena, som det så vackert heter här i riksdagen, är ju AMS typexemplet. Jag kan säga till Lahja Exner: AMS roll blir ju väldigt begränsad om den inte är samordnad med ekonomisk politik, näringspolitik och regionalpolitik, så att vi får aktiva, verkliga insatser på de områdena. Den väldiga kunskap som finns inom AMS går värdshus förbi i många fall, så att säga. Som sagt, Lahja Exner, varför slås människor ut från arbetsmarknaden, och vad tänker regeringen göra åt det, åt ett bättre innehåll i arbetet — vi kommer till det i nästa debatt? Hur skall vi lösa problemen med arbetsorganisationen? För att komma tillbaka till frågan om skolbänken skall AMU:s verksamhet breddas, men den verkliga breddningen är väl ändå att se till att vi får en allmän höjning av kunskapsnivån hos de flesta arbetare? Det saknas i dag. Ingvar Carlsson som framtidsminister är tydligen helt försvunnen i den svenska politiken. En fråga till, Lahja Exner: Hur tänker socialdemokratin klara de kämpande kvinnorna i hemtjänsten? Tänker ni bara se på hur kvinnor slås ut? Vi skulle kunna rädda många kvar i arbetet om vi hade en helt annan inriktning på den verksamheten.

Herr talman! Utskottets socialdemokratiska taleskvinna tog upp frågan om arbetsförmedlarnas arbetssituation.

På det sättet får man naturligtvis mycket, mycket mera gjort. Dessutom hör till saken att trots att det nu jämfört med för ett par år sedan är ett klart bättre arbetsmarknadsläge, tar vi inte bort en enda arbetsförmedlare när de har färre människor att arbeta med. Med våra medel och med vårt antal arbetsförmedlare åstadkommer man mer på arbetsmarknaden, framför allt för de utsatta grupperna, än vad socialdemokraterna vill göra. Lahja Exner talar också väl om arbetsmarknadsutbildningen. Ja, men även där tänker Lahja Exner senare rösta ned ett centerförslag om mer resurser. Det räcker alltså inte att tala väl, utan man måste också ställa upp i sak. Jag vill avsluta med att ställa en fråga till Lahja Exner. I sex år har Lahja Exner röstat för halvtid för tiotusentals ungdomar — allt inom offentlig sektor. Senare i år kommer vi att rösta så att det blir en annan ordning. Ångrar inte Lahja Exner, med sin kunskap och sin riksdagserfarenhet, att hon varit så lojal mot de statsråd som vägrat att ge sig och inte brytt sig om oppositionen? Först när parterna i AMS säger till blir det resultat!

Herr talman! Det var många frågor. Jag skall se vad jag hinner med. Som svar till Sonja Rembo vill jag nämna litet aktuella uppgifter om hur det ser ut i Sverige i dag och vad man gör för bedömningar om arbetsmarknadsutsikterna. Det här är uppgifter som vi har erhållit i går, så de är purfärska.

Den skillnaden kan gärna jämföras med den som finns i OECD-länderna. I samma rapport sägs nämligen följande: ”Arbetslösheten har sjunkit något i flertalet av OECD-länderna. Nedgången är särskilt tydlig i Nordamerika. Arbetslösheten i USA är nu nere i 5,4 procent, vilket är den lägsta noteringen sedan 1973.” Den har alltså gått ned men ligger fortfarande på en mycket hög nivå. ”Totalt i OECD-området var i genomsnitt” — hör och häpna! — ”28,5 miljoner eller 7,3 procent av arbetskraften arbetslösa 1988, vilket skall jämföras med 30 miljoner eller 7,9 procent 1987. Arbetslösheten förutses i stort sett komma att kvarstå på nuvarande nivå under 1989 och 1990.” När det sedan gäller invandrarna är det ju så, Sonja Rembo, att den övervägande majoriteten har arbete. Vi kan inte heller blunda för den roll som arbetsgivarna har — det är ju arbetsgivaren som anställer. Där måste det också till attitydförändringar och en öppnare attityd till att ta emot invandrare. Särskilt gäller detta naturligtvis den andra generationens invandrare, som kan vara födda och uppvuxna här i landet och ha fått sin utbildning här. Till Elver Jonsson får jag visst återkomma i nästa replik.
Herr talman! Lahja Exner har uppenbarligen inte förstått debatten. Hon refererar AMS och säger att efterfrågan är hög och utbudet minskar. Ja, det är precis detta som är problemet! Här ligger ju en latent bomb. Vad hon inte citerar är OECD:s varning för löneökningstakten och inflationstakten. Om nu Lahja Exner inte vill lyssna på dem, kanske hon i alla fall kan lyssna på Villy Bergström vid Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning, som säger att han har ett bestämt intryck av att vårt ekonomiska läge tycks mycket mer idylliskt än vad det faktiskt är: ekonomin dras med en rad svåra problem, som tenderat att bli permanenta. Risken är att vi återigen hamnar i samma situation som vi hade för 15 år sedan, med bl.a. en alltför låg produktivitetsökning, säger han. Han konstaterar vidare att vi i dag har en mycket lägre tolerans för en svår recession. Jag kan också visa siffror. Utbetalningarna över arbetslöshetsersättningen uppgick 1980 till 3,4 ersättningsdagar per medlem. 1982 var de 6,2 dagar och 1987 var de 7,0. I den nu föreliggande budgeten, som statistiskt sett visar det kanske gynnsammaste arbetsmarknadsläget någonsin, budgeteras inte mindre än 6,5 dagar — nästan dubbelt så mycket som 1980 — till en kostnad av 8 miljarder kronor. Detta om något är väl ett tecken på att politiken har misslyckats? Vi moderater har på område efter område visat vägen till en politik som leder till en stabil ekonomi, till stabila spelregler och till en god arbetsmarknad. Jag är litet förvånad över att arbetsmarknadsministern än så länge inte har deltagit i debatten; jag hoppas att hon ställer upp. Utskottets ordförande har inte anmält sig till den, och det tar jag som ett illavarslande tecken. Vad vi behöver diskutera i denna kammare är nämligen förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken. Vi har ännu icke fått någon sådan debatt.
Herr talman!

Man kan ju fundera över hur det här egentligen stämmer. Hur skall ni kunna bevara den goda politik som Lahja Exner för i en värld av harmonisering med andra krafter, som ger en sådan arbetslöshet? Inte går det särskilt bra ihop — eller har ni tänkt er väldiga skyddsmurar runt Sverige? Får man vara hur aningslös som helst i fråga om att gå nära EG?
Fru talman! Jag tycker att Lahja Exners inlägg här väl illustrerar en socialdemokratisk metod att hantera diskussionen. Det är att allmänt tala väl om olika förslag, främst utanför riksdagen och inte minst i valrörelser, men gå emot dem när man kommer till riksdagen. De framstötar från oppositionen som gjorts beträffande invandrarnas möjligheter föreslår socialdemokraterna i utskottet att kammaren avslår och när det gäller könsuppdelad arbetsmarknad, en fråga som Lahja Exner är engagerad i och talade om, avvisar socialdemokraterna oftast de förstärkningar som folkpartiet väcker förslag om. För att nu gå tillbaka i historien, tycker jag att det finns anledning erinra om att socialdemokraterna var de ivrigaste motståndarna till den jämställdhetslag vi har i dag. Hade det inte funnits en annan regering som drivit igenom den lagen, kanske vi fortfarande hade saknat den. De åtgärder som nu vidtas för att minska dagens konjunkturbetingade arbetskraftsbrist måste sättas in i ett mycket långsiktigt perspektiv. Där tror jag att det handlar om ett par linjer. Den ena är att effektiviteten på arbetsmarknaden måste höjas. Det är mycket viktigt att den arbetskraft som kommer att finnas tillgänglig framöver sysselsätts rationellt. Det andra som måste åtgärdas är att se till att arbetsutbudet ökar. Även i dag, med den arbetskraftsbrist som vi nu upplever, finns det grupper som ofrivilligt ställs utanför arbetsmarknaden. Det är därför jag menar att den offentliga politiken måste inriktas på att bättre tillvarata dessa gruppers vilja att ta ett eget arbete.

Fru talman! Till Elver Jonsson vill jag säga att de aktiva insatser som kammaren med stor majoritet har beslutat om säkert har betytt mera än själva jämställdhetslagen. Sedan tycker jag, Sonja Rembo, att det inte råder särskilt stor enighet här i kammaren om de insatser som krävs för att utveckla arbetsmarknadspolitiken, när det finns fem stycken reservationer — och vitt skilda reservationer. Det är därför väldigt svårt att skönja något alternativ till den socialdemokratiska politiken. Det betyder inte att vi är nöjda med dagens situation, utan vi är beredda att utveckla arbetsmarknadspolitiken ytterligare. Jag tycker att det ibland är svårt att känna igen den verklighet som Lars-Ove Hagberg beskriver, även om jag visserligen är mycket väl medveten om att vi fortfarande har arbetsmiljöer — såväl i industrin som inom vård och omsorg — som behöver totalt förändras. Jag menar då både i fråga om den fysiska miljön och när det gäller arbetsorganisationen, så att. människor ges inflytande över sin egen situation. Det är därför som regeringen har tillsatt en arbetsmiljökommission, och jag hoppas att Lars-Ove Hagberg kommer att medverka i positiv anda till att det blir ett bra resultat av kommissionens arbete. Börje Hörnlund säger att han är beredd att sätta flera medel i händerna på arbetsförmedlarna för att de arbetshandikappade skall kunna få arbete. Den frågan kommer att debatteras när vi behandlar nästa betänkande, nr 12 från arbetsmarknadsutskottet. Ungdomslagen kom till under den borgerliga regeringstiden. Det var ju då som arbetslösheten bland ungdomarna ökade med ca 50 96 på två år, trots att det då var betydligt mindre ungdomskullar som kom ut på arbetsmarknaden än vad det har gjort under de senaste åren.

Fru talman! I moderaternas arbetsmarknadspolitiska motion skriver vi att arbetsmarknadsutbildning är den viktigaste insatsen för att bekämpa existe rande arbetslöshet. Vi kunde vidga detta påstående och säga att utbildning, kunskap och kompetens är bästa sättet att både förebygga arbetslöshet och bekämpa existerande arbetslöshet och också bästa sättet att dra nytta av den arbetskraft som finns i landet och som vi framöver med mycket stor säkerhet kommer att lida brist på. Det finns ett klart samband mellan å ena sidan god utbildning och å andra sidan dels individens möjlighet att få arbete, dels företagens möjlighet att skaffa sig väl utbildad personal, dels också en regions möjlighet att upprätthålla en god kompetens och därmed få en allsidig utveckling. Det här är en återspegling av hur kunskapsoch kompetensfaktorn flyttar fram sina positioner. Man kan säga att humankapitalet, ”mjukvaran”, har blivit allt viktigare för individens välfärd och utveckling, för företagens utveckling och för hela regioners och länders utveckling. Det är alldeles uppenbart att den diskussion vi för om såväl utbildningspolitik som arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik måste präglas av den insikten. Det kan också vara viktigt att se på några basfakta kring utbildningens och kompetensens fördelning och hur hårt kopplad den är till olika faktorer. Inom regionalpolitiska utredningen, som jag tillhör, har vi lagt ner en hel del arbete på att studera de sakerna, och vi har funnit att just den fördelningen betyder ganska mycket och att det är viktigt att kunna påverka den om man önskar åstadkomma förbättringar i fråga om regionalpolitiken. I stort sett alla ungdomar i åldern 16-20 år får i dag en gymnasial utbildning, vilket kanske inte är förvånande. Av hela arbetskraften mellan 16 och 64 år har ca 60 96 tvåårig eller längre gymnasieutbildning. Men om man tittar på den äldre delen av arbetskraften — den mellan 45 och 64 år — finner man att bara ungefär 25 26 har gymnasieutbildning. Det innebär att antalet arbetstagare som endast har genomgått folkskola uppgår till mellan en och en och en halv miljon. Det är kanske något som väcker förvåning hos en yngre generation, som är van vid gymnasieutbildning och högskoleutbildning. Över en miljon arbetstagare, framför allt personer mellan 45 och 65 år, har ”bara” folkskola, och det är alldeles uppenbart att detta kommer att påverka utbildningspolitiken framöver i något avseende. Det är ganska naturligt att det är just den del av arbetskraften som har en så pass svag utbildningsbakgrund som kommer att ha svårast att klara omställningar inom ett företag och mellan företag och att kunna ta stötar när olika branscher omstruktureras. Något som också är av intresse att studera är utbildningens fördelning regionalt. Det är nästan kusligt att se sambandet mellan å ena sidan regioner som blomstrar och regioner som har problem och å andra sidan vilken utbildningsbakgrund som finns i regionerna. Väldigt koncentrerad är då utbildningsnivån i regioner där man har ett väl utvecklat näringsliv och ett blomstrande ekonomiskt och kulturellt liv. Ett viktigt begrepp inom arbetsmarknadspolitiken är inträdet på arbetsmarknaden. Där har vi moderater under några år framför allt drivit tesen att det måste bli lättare att komma in på arbetsmarknaden. Vi har uppmärksammat ungdomsutbildningen och ungdomarnas situation. När det gäller den reguljära ungdomsutbildningen har vi menat att kvalitet, ökade språkkunskaper och ökade basfärdigheter är viktiga för att klara arbetsmarknadens växande krav. I fråga om den praktiska yrkesutbildningen anser vi att det finns mycket övrigt att önska och att ett bättre samarbete mellan näringslivet och utbildningsväsendet är nödvändigt. Yrkesutbildningen måste göras mera attraktiv. Den måste fånga upp dagens och morgondagens problem och krav. Ett annat viktigt begrepp är rörligheten. Många uppfattar rörligheten som ett hot, andra ser den som en möjlighet; många tänker kanske på att de kan tvingas flytta från en region till en annan. Jag tror att det är viktigare att lyfta fram den rörlighet som i större utsträckning bör finnas också inom ett företag, mellan olika arbetsuppgifter och mellan olika yrken, men också självfallet en rörlighet mellan olika orter och regioner. Jag tror att aktiv både arbetsmarknadsutbildning och annan form av vuxenutbildning kan omvandla det som många människor uppfattar som ett hot till en möjlighet att frigöra sig från gamla arbetsuppgifter och pröva nya. Utbildningen ser vi moderater som ett instrument för att omvandla hotet till en möjlighet för individen, för företagen, för regionerna och för hela landet. Med de fakta vi har om utbildningens fördelning både mellan olika åldersgrupper och mellan olika regioner är det nödvändigt att se över utbildningsfrågorna inför framtiden, framför allt vuxenutbildningsfrågorna. Det är väl ingen djärv hypotes att tänka sig att man framöver under 90-talet måste lägga ner betydligt större resurser på just att klara vuxenutbildningens problem parallellt med att man får en allt bättre fungerande ungdomsutbildning. Vi moderater tror att det finns stora vinster att hämta i att man renodlar vissa olika utbildningsgivares uppgifter. Utan tvivel utförs det nu ett dubbelarbete. Men renodlingen får inte innebära en stel uppdelning och att man inte kan samverka på ett konstruktivt sätt. Vi måste få en ökad flexibilitet mellan och inom olika utbildningsgivare. Man måste kunna engagera näringslivet hårdare. Om man anser att det finns ett vidgat behov av vidareutbildning, fortbildning och i vissa fall grundutbildning för äldre, är det ganska naturligt att den arbetsgivare vederbörande i dag har står för merparten av kostnaderna men att utbildningen kan ske i samverkan med befintliga utbildningssystem, som bör kunna bli effektivare. Från moderat sida har vi under flera år mycket aktivt både drivit och stött arbetet med att göra AMU effektivare. Tidigare i debatten har man pekat på arbetsmarknadsverkets förbättring och effektivisering, och på samma sätt har den reform som ledde fram till den nya AMU medfört mycket positiva förändringar. Det finns säkert ytterligare att göra där, och det har vi utvecklat i vår motion, men jag tycker att det också finns anledning att peka på det positiva som inträffat. Detta kan vara ett av flera instrument för att ytterligare förbättra vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen. Jag nämnde tidigare någonting om den regionala fördelningen av utbildningen. Om man ser efter hur vi satsar våra pengar, finner man att en förhållandevis stor andel av pengarna går till en relativt liten del av landet, åtminstone befolkningsmässigt. Då är frågan, om det är något som man kommer att fortsätta med år efter år eller om man börjar fundera över sambanden mellan utbildningsnivå och välstånd för individer, företag och regioner. Samtidigt kan vi göra iakttagelsen att just inom de regionala problemområdena, litet vårdslöst uttryckt, har man en mycket lägre generell utbildningsnivå. I företagen finns, enligt många studier, i allmänhet en lägre kompetensprofil. Man har ett lägre utbildningsutbud. Vilka slutsatser drar man, när man skall forma den framtida regionalpolitiken? Utredningen skall inom några månader lägga fram ett betänkande, och vi funderar ganska mycket på den saken. Från moderat sida ser vi det som helt klart att just utbildningspolitiken spelar en helt avgörande roll för om man i framtiden på något sätt skall kunna påverka de här problemen och delvis lösa dem. Nu kan det sägas att det här är ett arbete på mycket lång sikt, och det skall jag inte förneka, men bara därför att det är på mycket lång sikt är jag övertygad om att man måste börja ganska omgående. Vi ser exempelvis i stora delar av problemområdena vilken enormt viktig roll gymnasieskolan spelar. I regioner med sviktande befolkningsunderlag hotas olika gymnasieskolor. Jag vill påstå, utan att darra på manschetten ett ögonblick, att om man undandrar vissa regioner gymnasial utbildning är det ett dråpslag mot dem. Här spelar alltså en gymnasial utbildning en helt avgörande roll för om man skall kunna behålla kompetensprofilen. Skall man ha någon möjlighet att stoppa utflyttningen av ungdomar, inte minst flickor, måste man se till, att gymnasieutbildningen hålles intakt eller helst förbättras, även om det skulle innebära krav på ändrade regler för delningstal och annat. I dag fattas det alltså kompetens inom dessa områden, vilket gör att det blir så stora arbetsmarknadsproblem som måste lösas via några andra konton, och jag tror därför att det är nödvändigt att få en aktiv rekrytering av kvalificerade arbetstagare, nyckelarbetskraft. Här finns en del halvdåliga och halvbra förslag lagda i riksdagen under de senaste årens lopp. Inte minst inom den regionalpolitiska kommittén måste man överväga litet fräschare, djärvare och i ordets genuina bemärkelse mera okonventionella förslag. Jag har sedan några år motionerat exempelvis om en villkorad avskrivning av studiemedel, och jag ser att det finns flera som har väckt den tanken. Jag kaniinte påstå att det är någon milimeterrättvisa, om vissa människor får vissa medel avskrivna, kopplat till hur länge de har arbetat i dessa regioner, men prövar vi inte nya vägar, vågar vi inte försöka något nytt, även om vi kan misslyckas, kommer vi aldrig att klara försörjningen med kompetent arbetskraft till de här områdena. Och med bristen på sådan kompetent arbetskraft kommer ett stort antal andra problem att hänga kvar envetet år efter år. Skall vi ha någon möjlighet att på 90-talet minska insatserna när det gäller arbetsmarknadspolitiken och försöka satsa på arbetslinjen i dess genuina bemärkelse i de här områdena, är rekryteringen av kompetent arbetskraft via utbildningsväsendet eller låt oss säga genom import till dessa regioner en förutsättning. Eljest lär vi få fortsätta med att satsa onödigt stora summor via arbetsmarknadspolitiken. En god utbildningspolitik för att höja kunskapsprofilen här och inom andra områden är det bästa sättet att ge såväl individer som företag och regioner en positiv utveckling. Fru talman! Det kommer att ta tid innan man ser något resultat av denna investering, men det är en investering som kommer att ge god utdelning, rent materiellt, rent personligt och mänskligt. Det är därför som vi moderater driver denna utbildningslinje. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer med moderata namn.

Fru talman! Jag vill först instämma i Börje Hörnlunds inlägg beträffande de allmänna förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken under den närmaste tiden. Både regeringen i propositionen och utskottet i betänkandet tecknar en utomordentligt ljus bild av den nuvarande situationen på arbetsmarknaden. Generellt sett måste alla vara mycket nöjda med att det är en riktig bild av verkligheten. Men jag tror att det är nödvändigt att, som någon tidigare talare gjorde, varna för utvecklingen under de kommande åren. Jag tror inte att det är någon tillfällighet att det under senare tid, givetvis mot bakgrund av ytterligare en felaktig lönerörelse, har staplats inlägg på varandra från fackekonomer och andra med varningar för att regeringen har abdikerat från stabiliseringspolitiken. Med det menar man att vi inom kort riskerar att få en inflationsutveckling som leder till att svårigheterna på arbetsmarknaden blir betydligt större än vad de är i dag. Jag tror att det finns skäl att understryka detta. Kanske borde utskottet ha gjort skarpare markeringar. När man kommer sent in i debatten noterar man naturligtvis skillnaderna i verklighetsbeskrivningar, alltifrån utskottsmajoritetens och de borgerliga reservationernas i stort sett korrekta bild av verkligheten till vpk:s Lars-Ove Hagbergs utomordentligt dystra teckning av verkligheten. Anna Horn af Rantzien å sin sida — jag skall återkomma till det senare —- intecknar framtiden å det vådligaste, vill jag påstå. Jag skall nu gå över till att något kommentera de viktigaste uppgifterna för den närmaste tiden. Jag tror att det är riktigt, som sagts, att det i dag gäller att stimulera utbudet på arbetsmarknaden. Vi måste få in olika nya grupper i arbete, som handikappade, långtidsarbetslösa, flyktingar och invandrare. Det här är en utomordentlig utmaning och egentligen till vissa delar nytt i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Här måste vi helt enkelt lyckas, inte minst av sociala skäl. Det gäller också att nyttja den nuvarande högkonjunkturen för att etablera en rejäl regionalpolitisk satsning. Den vägen kan vi reducera kommande belastningar på arbetsmarknadspolitiken. Det är väldigt viktigt att vi nu inte rustar ner när det gäller regionalpolitiska medel utan håller oss på en mycket hög och ambitiös nivå. En bra utbildningspolitik i arbetsmarknadsregi är naturligtvis ett av de mest effektiva medlen i en bra utbudspolitik och förenlig med god svensk tradition på detta område. Vi från centern vill gärna trycka extra på detta, och gör det i våra förslag. Sedan tänkte jag beröra några av de reservationer som vi från centern har fogat till betänkandet och börja med frågan om allmän arbetslöshetsförsäkring. Även om situationen i dag är bra, och vi hoppas att den blir det framöver, kommer det alltid i en dynamisk ekonomi att finnas s.k. friktionsarbetslöshet: folk byter arbete, väntar på nytt arbete och det finns grupper som väntar på inträde på arbetsmarknaden, som jag nämnde förut. Här menar vi att skyddet, som Charlotte Branting påpekade, i dag är otillfredsställande. Om nära en tredjedel står utanför en försäkring, som i allt väsentligt är finansierad med allmänna medel, då kan man inte vänta med att vidta åtgärder så som den socialdemokratiska majoriteten anser att vi bör göra. Centern m.fl. har i många år rest krav på att en utredning bör komma till stånd där man tar itu med den här problematiken. De kraven måste tillgodoses. Alla bör omfattas av den här försäkringen, löntagare såväl som egenföretagare. Det är speciellt viktigt, som jag sade, mot bakgrund av att det i huvudsak är ett statligt finansierat ekonomiskt stöd. Det bör då ge ett rimligt grundskydd. Sedan bör man ha möjlighet att bygga på med egna försäkringar eller avtalsvägen. Jag måste fråga socialdemokraternas företrädare: Varför vill ni egentligen fortsätta att vänta med att ta itu med denna, som vi anser, angelägna fråga om allmän arbetslöshetsförsäkring? Sedan till reservation 22 som berör rörligheten på arbetsmarknaden. Enligt centerpartiet bör stimulanser införas för att få kvalificerad arbetskraft till de landsdelar som har särskilda rekryteringssvårigheter. Jag måste i likhet med Anders G Högmark verkligen poängtera hur viktigt detta är för en långsiktigt bra utveckling i många delar av vårt land. Det stora problemet inom såväl det fria näringslivet som offentlig sektor är att man har svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Jag vill påstå att misslyckas man i det här avseendet gör det svenska samhället en betydande välfärdsförlust. Därför måste vi bli djärvare och ge incitament till de enskilda människorna. Vi från centern har föreslagit att det skall vara möjligt att göra avskrivningar av de årliga studiemedelsavgifterna så länge man bor och arbetar i stödområde A eller B. För den enskilde skulle effekten bli ca 10 000 kr. mera peråri plånboken. Det tror vi är ett så pass kraftfullt incitament att det skulle ge resultat direkt. Reservation 23 gäller vårdens situation. Där återfinns samma problemområden. Alla vet vi att det fortfarande är utomordentligt besvärligt. Man behöver inte gå till de allra mest glesbefolkade delarna av Norrland, utan situationen är mycket besvärlig i t.ex. Bergslagskommunen Smedjebacken som jag kommer ifrån. Det är svårt att rekrytera bl.a. läkare. Vi menar att man bör ge flyttningsbidrag till läkare och tandläkare i samband med t.ex. AT-tjänstgöring. Alltså: Ökade incitament för en utökad allmän välfärd. Dessa nyckelgrupper klarar vi oss helt enkelt inte utan. Därför vill jag gärna speciellt trycka på vikten av snabba och effektiva insatser. När det gäller flyttningsbidraget bör principen enligt centerns uppfattning vara att både främja regional balans och minska belastningen på statsbudgeten, skapa balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraften. Medlet är att i fortsättningen låta arbetsgivarna i expansionsorterna stå för kostnaderna för rekrytering av arbetskraften från utflyttningsorterna. Egentligen blir då centraliseringens kostnader synliga på ett helt annat sätt än nu när samhället går in och subventionerar den typen av rörlighet. Vi lägger därmed ett konkret förslag, fru talman, till att svalka av överhettningen, som Kjell-Olof Feldt uttryckte det, på arbetsmarknaden i storstäderna. Vi konstaterar inte bara att det behövs åtgärder utan lägger alltså också ett konkret förslag. Merkostnadsbidraget bör följa samma principer och utgå enbart vid flyttning till ssödområden, Bergslagskommunerna och sydöstra Sverige. För att klara den inomregionala balansen bör det icke gälla de mest expansiva städerna i dessa landsdelar. Detsamma gäller medflyttningsbidraget. Det är väldigt viktigt att betona att det för att lyckas rekrytera nyckelpersoner ofta är nödvändigt att skaffa arbete för båda makarna i familjen. Vi menar att 90 90 av den totala lönesumman bör utgå i bidrag det första året. Observera att det är fråga om en höjning till 90 92 — och också omfattar stödområdet. Jag tänkte sedan kommentera reservation 15, där vi kräver att regeringen skall återkomma med förslag till åtgärder för flyktingars och invandrares inträde på den svenska arbetsmarknaden. Charlotte Branting har utförligt motiverat kravet, och jag instämmer i det. Vi konstaterar från centerns sida att detta är en underutnyttjad grupp på den svenska arbetsmarknaden. Det finns många andra skäl också, t.ex. att skapa förståelse mellan invandrare, flyktingar och hela den svenska befolkningen. Vi tror att vi skulle kunna minska eventuella motsättningarna om vi kunde skapa ett snabbare inträde på den svenska arbetsmarknaden. Det är mycket angeläget. Reservation 28 tar upp en förlängd utbildning för avbytare inom jordbruket. Det är inte så vanligt att kalla avbytaryrket inom jordbruket för bristyrke, men så är faktiskt fallet. Bara 30 90 av behovet är tillgodosett i dag. En orsak, som vi ser det, är att den förberedande praktiken i dag inte ingår i utbildningen. Enligt centerns uppfattning bör den ingå i densamma. Det innebär en förlängning till 40 veckor. Det skulle faktiskt också ge Sveriges bönder en chans till den ledighet som praktiskt taget alla andra grupper på arbetsmarknaden är berättigade till. Vi har ytterligare ett förslag som gäller jordbruket, nämligen att startaeget-bidrag bör utgå i hela landet på samma premisser som inom Norrland. Det är dyrt och svårt att starta eget vid sidan om jordbruket i dag i Sverige. Det är dyrt att etablera sig som jordbrukare också. Därför behövs den här typen av insatser. Det är en problematik som verkligen är generell för hela landet, och då bör också möjligheterna stå öppna för hela Sveriges yta. Naturligtvis ser man dessa frågor i anknytning till Landsbygd 90-kampanjen. Jag hoppas verkligen att socialdemokraterna tycker som vi. Efter kampanjens avslutande väntar vi beslut om konkreta åtgärder i små praktiska frågor av den typ som jag här nämnt. Avslutningsvis: Vi har i de reservationer och särskilda yttranden som vi har fogat till betänkandet försökt förena — och här är vi i stort sett eniga med Övriga partier — den höga ambitionen beträffande full sysselsättning totalt sett i den svenska ekonomin med krav på regional balans för en långsiktig, uthållig och bra utveckling, däri inbegripet även en hög livskvalitet. I vissa fall innebär ett bifall till våra förslag att man koncentrerar åtgärderna till de mest utsatta landsdelarna. Det tror jag är en allmän utveckling som vi måste räkna med när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Eftersom tiden medger det, måste jag ändå kommentera några av de tidigare inläggen. Det blev ett meningsutbyte mellan Anna Horn af Rantzien och Sonja Rembo. Jag måste säga att jag här delar Sonja Rembos uppfattning. Jag är tillräckligt gammal för att ha sett ett annat samhälle än det nuvarande. Dessutom är jag tillräckligt erfaren för att inte så till den grad inteckna en framtida ekonomisk tillväxt — för det är faktiskt detta som det är fråga om, Anna Horn af Rantzien — för att det skall kunna skapas resurser för att många av människorna i det här landet skall kunna sänka arbetstiden till 4-6 timmar om dagen och därmed minska lönen i motsvarande grad. Det var ju vad man sade från miljöpartiets sida. Jag tror att miljöpartisternas påstående att de har analyserat framtiden litet bättre än vi andra är felaktigt. Jag tror också att det är felaktigt att säga att den närmaste framtiden ger en större chans till ett verkligt val mellan att arbeta och att inte göra det. Det förtjänar ibland att påpekas från denna talarstol att det här nog kan sägas vara litet av ett slags ”lyxlir”. Jag tror helt enkelt att den här typen av utopier trots allt kräver — om man skall lyckas på lång sikt — att vi nu och inom den närmaste framtiden har en mycket hög sysselsättning i Sverige och att de svenska medborgarna arbetar litet hårdare och effektivare samt att vi organiserar vårt näringsliv effektivare än i dag. Detta är en förutsättning för att vi skall kunna förverkliga något av miljöpartiets utopiska krav på det här området. Det är kanske sorgligt att tillhöra skeptikerna i denna församling. Det är roligt att höra optimister, och Anna Horn af Rantzien framträdde på ett sympatiskt sätt, men jag tycker att det finns så stora brister i analysen att de måste påpekas då och då. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till alla de reservationer där centerpartister återfinns bland undertecknarna.
Fru talman! Ja, jag har alltså intecknat framtiden å det vådligaste, men samtidigt vill jag gång på gång påminna om att vi behöver visioner för att skapa ett bättre samhälle. Jag trodde att centerpartisterna var mera inne på det ekologiska tänkandet, men här hör jag en person som enbart talar om högre sysselsättning för att öka resurserna. Vi vet ju i dag att inte enbart resurserna ökas på det här sättet, utan att också miljöförstöringen samtidigt ökar.
Fru talman! Min poäng ligger naturligtvis i att det inte finns något absolut samband mellan miljöförstöring och ekonomisk tillväxt. Tillväxten kan ske på ett för miljön bra sätt. Jag tycker att ni undervärderar möjligheterna och att ni i den delen är betydligt mer pessimistiska än vi andra som talar för en balanserad ekonomisk tillväxt med, naturligtvis, en ambitiös miljöpolitik. Men jag vill betona vikten av att, skall vi behålla de sociala trygghetssystemen och kunna skapa resurser för arbetsmarknadspolitiken även i fortsättningen, behövs det stora arbetsinsatser och en effektiv organisation. Jag tillhör faktiskt de centerpartister som då och då försöker påpeka det här. Det är faktiskt nödvändigt, om man vill skapa balans i den här typen av debatt.

Fru talman! Jag upptäckte att jag hade en motion i det här betänkandet. Efter att ha läst igenom betänkandet litet snabbt fann jag att jag hade anledning att något kommentera min motion. Jag var nämligen inte helt nöjd med utskottets skrivning. Det rör sig om motion 1988/89:A268, som handlar om invandrarakademikernas situation. Man kan först notera att arbetslösheten bland invandrarna är mycket stor. Det slås ju fast i betänkandet att arbetslösheten bland invandrarna generellt är fyra gånger så stor som bland svenskarna. När det gäller invandrarakademikerna vet vi tyvärr inte särskilt mycket om hur stor arbetslösheten är. Tyvärr får man nog konstatera att felsysselsättningen är mycket stor. Man arbetar alltså inte i det yrke som man har utbildning för. Det cirkulerar uppgifter om att felsysselsättningen skall vara omkring 50-procentig — det angesi en folkpartireservation. För min del har jag andra uppgifter som tyder på att felsysselsättningen är mycket större. Arbetslösheten är kanske inte så stor, men just felsysselsättningen är mycket stor. Detta är allvarligt, eftersom det rör sig om en grupp människor med kunskaper som vi borde utnyttja. Jag tycker att frågan om invandrarakademikerna har fått alldeles för liten uppmärksamhet i den svenska samhällsdebatten, särskilt med tanke på de stora svårigheter som invandrarakademikerna faktiskt har. Jag vill hävda att det här är fråga om enliten, utsatt grupp i samhället, vilken behöver mer stöd än den hittills har fått. Detta bevisas av att t.o.m. andra generationens invandrare kan drabbas av utslagning på arbetsmarknaden. De får inte de arbeten som de rätteligen borde ha. Frågan berörs i betänkandet. Det framhålls vad regeringen har gjort. Detta understryks också i propositionen. Det har också gjorts en hel del, och det är bra. Men jag tycker inte att det räcker. Enligt min mening är betänkandet något passivt i denna fråga. Man skulle kunna tackla problemet på ett mer offensivt sätt och peka på vissa av de ytterligare åtgärder som faktiskt kan vidtas. I en generell fras heter det att det är ”synnerligen angeläget att ansträngningarna från myndigheternas sida intensifieras”. Det är bra, men jag tycker inte att det är tillräckligt aktivt. Jag har kommit i kontakt med problemet på många olika sätt, bl.a. genom den organisation som tidigare nämnts, nämligen SIPA-Swedish International Professional Association. Detta är en ideell riksorganisation, som har bildats just därför att det visat sig att problemet är så stort. Efter att ha följt det hela har jag faktiskt blivit skrämd över situationen. Det är orimligt att en grupp skall vara så utsatt i det svenska samhället. Man borde göra allt vad man kan för att vidta betydligt fler åtgärder, särskilt med tanke på att sysselsättningsläget i Sverige är så bra att det faktiskt ropas efter arbetskraft, även kvalificerad och utbildad arbetskraft med akademisk bakgrund. Men de här människorna får ofta inga arbeten och framför allt får de inte de rätta arbetena. Jag tycker inte att det är rimligt att vi låter en kvalificerad invandrargrupp, som vi så väl behöver för att utveckla det svenska samhället, gå med fel arbete eller kanske t.o.m. i vissa fall utan arbete. Ansvaret för att vidta åtgärder åvilar självfallet regeringen och de statliga myndigheterna, men jag vill framhålla att också arbetsgivare och fack har ett ansvar i denna fråga. Den enkät som organisationen SIPA har gjort — den kan kanske inte betecknas som en vetenskaplig undersökning, eftersom urvalet ärså litet — pekar enligt min mening tydligt på problemet. Det framhålls att en tredjedel av de tillfrågade uppger att arbetsgivarna är negativt inställda till utländsk utbildning. Personligen tror jag att det är värre än så: arbetsgivarna är ofta negativt inställda till utlänningar från vissa länder. Det gäller t.ex. sydeuropéer och asiater, och detta trots att vederbörande kan ha en mycket kvalificerad utbildning och trots att vederbörande dessutom är flerspråkig. De flesta har kanske t.o.m. engelska kunskaper, vilka vi också behöver i den internationella integration som vi mer och mer går in i. Jag tycker att det finns några ytterligare saker som man skulle kunna göra. Man skulle kunna förbättra svenskundervisningen. Som organisationen SIPA framhållit skulle man kunna fackinrikta fler kurser, så att vederbörande får den specialkompetens som behövs på den svenska marknaden. Vidare behövs det specialkurser inom vissa områden. Gruppen måste också genom olika typer av informationsinsatser marknadsföras. Självfallet behöver man också kartlägga situationen för att kunna vidta de riktiga åtgärderna. I betänkandet framhålls att jag i min motion har pekat på en heltäckande kartläggning. Det har jag inte alls gjort. Jag har pekat på att man bör göra någon form av kartläggning för att få ett bättre grepp. Jag tror också, som det står i betänkandet, att det är svårt att göra en riksomfattande kartläggning, vilket folkpartiet har föreslagit. Men någon form av kartläggning skulle man ju ändå kunna prestera. Jag tror vidare att det allra viktigaste i detta sammanhang är att man ser till att denna grupp får praktik. På det området tycker jag att man skulle kunna göra mer. Vissa insatser som har gjorts har pekat på att detta är en bra väg att gå. Ger man invandrare praktik så får de lättare möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Man borde därför sätta in betydligt större insatser på detta område. Jag skulle t.o.m. vilja gå så långt som att säga att nyckeln till framgång skulle kunna vara just dessa praktikinsatser. Jag hoppas att denna fråga skall föras framåt under kommande år, så att vi om några år skall kunna få se att våra invandrarakademiker kommer till nytta på ett helt annat sätt i det svenska samhällslivet.

Fru talman! Det kan kanske låta bra. I folkpartiets reservation avstyrks emellertid min motion, och det var inte särskilt snällt. Reservationen tar dessutom egentligen bara upp frågan om en kartläggning. Den går således inte in på problemet och vad man skall göra för att lösa det, utan den talar bara om en riksomfattande kartläggning. Jag håller med utskottsmajoriteten om att det inte är realistiskt att tro på en riksomfattande kartläggning.

Fru talman! Tidigare i debatten har Sonja Rembo i en replik givit uttryck för en stor skepsis gentemot lokal tillverkning som Anna Horn af Rantzien talade om. Vi i miljöpartiet anser faktiskt att det för såväl människors som för miljöns skull vore värdefullt om den lokala, regionala och nationella självförsörjningen ökade i stället för att gradvis minska. Miljöpartiet vill ha en ekonomisk utveckling som innebär ökad småskalighet och fortsatt och ökad mångfald när det gäller arbete och näringsliv. En sådan utveckling skulle innebära bibehållen och ökad mångfald i människors kunnande och erfarenheter och arbetsmöjligheter i stället för en fortsättning av den nuvarande centraliseringsoch storskalighetspolitiken, som medför en lokal, regional och i vissa fall även nationell utarmning av kunnande, erfarenheter och av mångfald när det gäller arbetsmöjligheter. I det sammanhanget vill jag särskilt säga att en okritisk anpassning till EG och dess inre marknad skulle innebära en upptrappning av denna utarmning. Den inriktning på samhällsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen som miljöpartiet vill ha medför således en arbetsmarknad som ger större valfrihet för individen. Det leder också till en ökad valfrihet när det gäller var i Sverige man kan bo, livnära sig och bidra till andras försörjning och en ökad valfrihet när det gäller att fördela sin arbetstid mellan lönearbetstid och obetalt arbete i den informella sektorn. Miljöpartiet vill ha en lagfäst rätt för människor att välja att gå ner i arbetstid till t.ex. tre fjärdedels tid eller halvtid, utan att man t.ex. behöver åberopa studier. Det medför naturligtvis sänkt lön, något annat är ju inte ekonomiskt genomförbart. Med miljöpartiets inriktning för den ekonomiska utvecklingen och för arbetsmarknadspolitiken ökar valfriheten och välfärden, samtidigt som samhällets sårbarhet minskar. Denna inriktning innebär förvisso inget tvång. Ökad självförsörjning lokalt, regionalt, i hela landet och i Norden är inte bara viktig för ökad valfrihet på arbetsmarknaden och för ökad välfärd. Det är också en viktig förutsättning för att man skall kunna minska trafikoch transportvolymen på vägarna och i luften. Minskad vägtrafik betyder faktiskt färre olyckor, mindre förbrukning av fossila bränslen — som är en ändlig resurs — och minskad miljöförstöring. Till Göran Engström vill jag säga att låt oss gemensamt arbeta för en ekonomisk politik och utveckling som just innebär ökad tillväxt i mänsklig välfärd, utan att miljön förstörs. Vi har inte sett tillräckligt av det ännu. Vi tycker att man måste se på tillväxtens innehåll och inte bara okritiskt tala om tillväxt. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att alla arbetsmöjligheter inte är positiva. Det finns saker som man i dag vill göra för att arbetsmöjligheterna skall öka och tillgången på arbete skall tryggas. Det finns bl.a. de som vill fortsätta att satsa på svensk kärnkraft av det skälet. Jag vill varna för att det kan leda till utomordentligt oönskade arbetstillfällen. Det har det gjort i Sovjetunionen. Man talar om att om man arbetar för mycket så kan man bli utbränd. Det kan också bli fallet när man arbetar med fel saker. Fru talman! Jag anser att den svenska kärnkraften omedelbart skall avvecklas.
Fru talman! Jag förstår att Krister Skånberg kände ett behov av att ila till Anna Horn af Rantziens undsättning när det gällde att beskriva miljöpartiets politik och konsekvenserna av den. Det klarläggande som han trodde att han gav tillförde emellertid icke någonting nytt i sak. Om jag kommer ihåg rätt sade Anna Horn af Rantzien att vi behöver bli mer av mångsysslare och överlevnadskonstnärer. I sanning, fru talman, kommer vi att behöva bli verkliga överlevnadskonstnärer om vi skall kunna klara oss med miljöpartiets politik.

Fru talman! Det är väl roligt om vi får användning för vår kreativitet. Jag tycker emellertid inte att man kan se så negativt, som Sonja Rembo gör här, på våra möjligheter att faktiskt också öka självförsörjningen. Jag kan inte förstå vari det negativa skulle ligga. I ett förslag till statsbudget har vi visat, som Anna Horn af Rantzien redan har påpekat, att vår ekvation går ihop.
Fru talman! Det ligger ingenting negativt i självförsörjning, under förutsättning att den går att förena med välstånd, välfärd och en god ekonomi. Den måste också gå att anpassa till den mycket internationella värld som vi i dag lever i. Vi skall faktiskt vara tacksamma för att den är internationell. Det leder otvivelaktigt till mycket större möjligheter när man försöker bevara frihet och fred i världen.
Fru talman! Vi har inga skilda uppfattningar när det gäller detta. Det finns även värdefulla inslag. Däremot tror vi inte att man skall sikta på ett ökat utlandsberoende. Det ökar den svenska och den nordiska sårbarheten. Det ökar också risken för påtryckningar. Vi tror att vi kan uppnå de mål som vi tydligen är överens om och ändå kunna öka den lokala, regionala och nordiska självförsörjningen.

Fru talman! Jag skall i detta avsnitt av dagens arbetsmarknadspolitiska debatt endast uppehålla mig vid den del av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 12 som berör det majoritetsbeslut som mot socialdemokratisk reservation tagits om en utökning av den försöksverksamhet med flexibla lönebidrag för Handikappade ungdomar som hittills bedrivits endast i Kopparbergs och Kronobergs län. Min kollega, Mona Saint Cyr, kommer senare i debatten att redovisa de moderata ställningstagandena till övriga frågor som tas upp i betänkandet. Vi moderater har i många år hävdat att ett system med individuella, flexibla lönebidrag som är knutna till den handikappade och avpassade efter graden av nedsatt arbetsförmåga oberoende av vem som är arbetsgivare, skulle ge arbetshandikappade bättre möjligheter att såväl komma in på arbetsmarknaden som stanna kvar där. Ett sådant lönebidrag skulle en handikappad kunna ta med sig till en ny arbetsgivare. Det skulle också kunna förändras såväl uppåt som neråt alltefter förändringar i arbetsförmågan. Det har rests invändningar mot en sådan konstruktion. Bl.a. har det uttryckts farhågor för att den skulle leda till en ackordering med arbetsgivarna som kunde upplevas som förnedrande för den handikappade och som skulle kunna driva upp bidragsnivåerna. Det anses också svårt att i varje enskilt fall bedöma graden av arbetsförmåga på ett tillräckligt rättvist sätt. Jag tycker det finns anledning att respektera sådana farhågor. Det är väl alltid så med olika stödsystem, att de inte enbart har positiva effekter. Vad som bör vara avgörande är om de positiva effekterna överväger och i vilken utsträckning de negativa effekterna kan begränsas och kontrolleras. De förändringar av lönebidragssystemet som genomfördes för ett par år sedan utgjorde ett steg i riktning mot ökad flexibilitet. Den utvärdering av lönebidragen som gjorts vid Lunds universitet på uppdrag av EFA visar att lönebidragen troligen är en av de mest kostnadseffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Vi kan lägga till att de alldeles säkert också utgör den stödform som ger de handikappade bäst möjligheter att få arbete på ordinarie arbetsplatser. Det finns således anledning att vidareutveckla systemet med lönebidrag. Vad som är mindre positivt i utvärderingen är att möjligheterna till större flexibilitet inte utnyttjats i någon större utsträckning. De svårast handikappade har inte fått det stöd som var avsikten. Fortfarande är det graderingen av arbetsgivarnas rättigheter till lönebidrag som är styrande. Utredningen förespråkar samma regler för alla arbetsgivarkategorier och klarare regler för bedömning av handikappets svårighetsgrad. Dessutom förordar den regelbundna omprövningar. Den försöksverksamhet som AMS bedriver i två län har visat att det flexibla lönebidraget gjort det betydligt lättare att få arbete för gravt handikappade ungdomar i öppna marknaden. Meritvärderingen har inte uppfattats som negativ. Tvärtom har den upplevts ha stor psykologisk betydelse för såväl den arbetssökande som arbetsgivaren. AMS anser emellertid att försöksverksamheten är alltför begränsad för att man skall kunna dra några bestämda slutsatser och vill därför att den utvidgas. Det är denna hemställan som utskottsmajoriteten tillmötesgår. Således beviljas ytterligare 30 milj.kr. på anslaget för lönebidrag för att ge AMS möjligheter att utvidga försöksverksamheten med flexibla lönebidrag till att omfatta ungdomar i projektet Arbete åt unga handikappade och andra gravt handikappade ungdomar under 25 år i hela landet. De partier som i denna fråga bildar utskottsmajoritet, dvs. samtliga utom socialdemokraterna, har ansett denna försöksverksamhet så viktig att de tills vidare har avstått från säryrkanden vad gäller lönebidragen. För moderat del menar vi att utvärderingen av försöksverksamheten kommer att bli vägledande för vår framtida inställning i frågan om lönebidragens konstruktion. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan under mom. 25 och 26 i AU:s betänkande 12 och beklagar att socialdemokraterna inte har anslutit sig till utskottsmajoriteten. Jag vet inte om det är prestigen eller de extra 30 miljonerna som har utgjort oöverstigliga trösklar. Eller är det rent av så att den självgodhet som demonstrerades i den tidigare debatten här i dag har givit socialdemokraterna skygglappar, så att de inte ser problemen och möjligheterna i den här lönebidragskonstruktionen? Därom kanske denna debatt kommer att ge besked.